Herr talman! Under det senaste halvåret har vi haft en kraftig snöstorm i Sverige. Men det har varit en snöstorm som härjat i det tysta. Stormen har inte kunnat mätas i några sekundmeter och har därför inte kunnat observeras av meteorologerna vid SMHI. Icke desto mindre har den skördat många offer. Snö är nämligen den nya benämningen på kokain, och det närmast explosiva utbudet av denna typ av narkotika under de senaste månaderna har gjort att man i missbrukskretsar använt uttrycket snöstorm. I en interpellationsdebatt som jag hade med justitieministern den 9 november i fjol lämnade jag en redogörelse för vad jag erfarit om kokainläget i Europa. Justieministern uppgav sig vara övertygad om att den mörka bild jag gav var riktig, men var ändå inte beredd att vidta några mera genomgripande åtgärder. Efter den interpellationsdebatten har läget förvärrats betydligt. Europa är nu utsatt för ett kompakt tryck från de sydamerikanska kokainsyndikaten. Spanien, som under slutet av 1980-talet var Europas huvudimportör av kokain och som av den anledningen kallades ”Europas kokainmagasin”, har börjat förlora sin betydelse i detta avseende. Nu finns det snart lika många kokainmagasin som länder. Så utbredd är den europeiska kokainhandeln i dag. Sverige har stor betydelse i sammanhanget. Vårt land är nämligen ett av kokainexportörernas huvudmål. Här finns en stor marknad, försvagade polisoch tullresurser samt en allmänt utbredd slapphet inom narkotikabekämpningen. Det allra värsta uttrycket för denna slapphet är att man i Stockholm kan bära på sig upp till I hekto cannabis, 10 gram amfetamin, 2 gram kokain eller 1 gram heroin och i allmänhet ändå bara göra sig skyldig till den lägsta graden av narkotikabrott, dvs. ringa narkotikabrott. Det är alltså möjligt att inneha narkotika för tusentals kronor utan att riskera något högre straff. I praktiken är det t.o.m. helt riskfritt med en sådan befattning, eftersom normalt endast böter utdöms för ringa narkotikabrott och de flesta missbrukare inte har några pengar att betala böterna med. Det förhållandet att man på sina håll nu börjat prata om s.k. legalisering är ett tydligt tecken på att kampen mot narkotikan håller på att spåra ur. Den socialdemokratiska regeringens agerande i narkotikafrågan har lärt oss hur litet ord betyder. Ingvar Carlssons uttalande 1982 om att det skulle bli ”rent hus med knarket” i socialdemokratins Sverige står helt i särklass i det sammmanhanget. Uttalandet kom i praktiken att bli startskottet för den släpphänta och innehållslösa narkotikapolitik som präglat den socialdemokratiska regeringsperioden under 1980-talet. En av narkotikamissbrukets huvudfrågor, den om en effektiv kriminalisering av missbruket, har nu långhalats av regeringen i snart tio år. Under tiden har tusentals ungdomar avlidit av narkotikamissbruk, utan att det funnits möjlighet för samhället att ingripa i tid. Det finns ingen exakt statistik över hur många dödsfall som narkotikan förorsakar varje år. De flesta missbrukarna dör utanför sjukvården och obduceras därför på rättsläkarstationerna. Vi vet emellertid att antalet sådana dödsfall uppgår till mellan 100 och 300 per år. Förgiftningar, dvs. överdoser, och andra våldsamma händelser är den vanligaste dödsorsaken. Missbrukarna i storstäderna drabbas värst, vilket hänger samman med den hårda s.k. subkultur som råder där med risk för bristsjukdomar, infektioner och våldsbrott. Självmord är dödsorsak i 25—30 96 av fallen, vilket f.ö. torde vara en bidragande anledning till att antalet självmord bland unga vuxna ökat under de senaste åren. Herr talman! 1980-talet blev ett förlorat decennium i kampen mot narkotikan. Det kommer att gå till historien som det årtionde då det farliga kokainet definitivt fick fäste i vårt land. Men kokainets inträde på den svenska marknaden har också banat väg för andra farliga droger. En mängd nya, syntetiskt framställda centralstimulerande preparat har nått Sverige bara under det senaste året. Vårt land har ju traditionellt sett haft ett omfattande missbruk av centralstimulantia, varför de nya drogerna snabbt kunnat bli etablerade här. Det under många år vanligt förekommande amfetaminet har fått konkurrens av andra syntetiska droger som är både starkare och farligare. Jag har i tidigare debatter varnat för bl.a. Ecstasy — en drog som ger svåra personlighetsförändringar och permanenta nervskador, som visar sig t.o.m. långt efter det att missbrukaren slutat använda drogen. Nu är Ecstasy här — i full skala. I dag kan jag berätta att ett s.k. metamfetaminpreparat som kallas Ice har dykt upp i Sverige. Ice kommer med all sannolikhet att bli en av de stora drogerna i vårt land under 1990-talet, eftersom preparatet är lätt att tillverka och har en snabb tillvänjningseffekt. Effekten av Ice, som är starkt stimulerande med en intensiv välbefinnandekänsla och uppspelthet, håller dessutom i sig förhållandevis länge, ca 12 24 timmar. Därigenom är preparatet lockande att använda. Men det ger mycket kraftiga biverkningar. Ice ödelägger lungor och njurar och ger svåra psykiska skador. Ice-missbrukarna blir dessutom ofta mycket våldsamma. Ice finns ännu inte i Sverige i någon nämnvärd omfattning. Men om man tittar på utvecklingen på exempelvis Hawaii, förstår man hur snabbt Ice kan spridas. Där har drogen bara på något år passerat såväl marijuana som kokain som det mest använda narkotiska medlet. Och det säger en hel del. Herr talman! Kokainets framfart i kombination med alla nya, konstgjorda preparat har dramatiskt försämrat narkotikasituationen i Sverige. Det har aldrig funnits så gott om narkotika i vårt land som nu, och tillgången ökar hela tiden. Undersökningar som gjorts under de senaste åren har visat att narkotikamissbruket är mer utbrett än man förut haft en aning om. Orter som tidigare inte varit särskilt kända i narkotikasammanhang har nu visat sig ha ett omfattande missbruk. I en nyligen genomförd kartläggning av missbruket i sex skånska kommuner, nämligen Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Simrishamn och Tomelilla redovisades inte mindre än 330 missbrukare. Polisen och de sociala fältarbetarna i dessa kommuner tror t.o.m. att det verkliga antalet kan vara dubbelt så stort. En annan undersökning som genomförts i sex kommuner i Kalmar län, nämligen Kalmar, Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås visar 524 kända missbrukare. Även här räknar polisen och socialarbetarna med ett stort mörkertal. Den mera kända Luleåundersökningen, som genomfördes hösten 1988, visade att det då fanns 539 kända missbrukare bara i Luleå. Det intressanta med den undersökningen var att man hade en tidigare undersökning, från 1984, att jämföra med. Ökningen under tiden 1984-1988 var minst 70 96, vilket blev en chock inte minst för politikerna i Luleå, som trott att missbruket minskat i omfattning. Tullens narkotikabeslag har ökat kraftigt under första kvartalet 1990 jämfört med samma period förra året. Beslagen av exempelvis kokain och amfetamin har tiodubblats. Tullen beslagtog under årets tre första månader 2,7 kilo kokain och 14,3 kilo amfetamin. Tullverkets statistik visar en ökning även beträffande beslagen av cannabis. Drygt 128 kilo beslagtogs under första kvartalet 1990, jämfört med 91 kilo under första kvartalet 1989. Även polisen gör allt fler beslag av narkotika. Trenden har varit uppåtgående sedan mitten av 1980-talet. I mars beslagtog polisen i Stockholm inte mindre än 2,6 kilo kokain vid ett enda tillfälle. Som det nu ser ut kan vi sannolikt se fram emot en sommar som kommer att bli den allra värsta missbrukarsommaren någonsin. Åtskilliga ungdomar, som då kommer att göra sin narkotikadebut, kommer att under lång tid framöver få fortsätta att använda narkotika utan att samhället har möjlighet att ingripa. Många kommer att gå ned sig så djupt i missbruk och kriminalitet att de aldrig kommer att kunna återanpassas. Allt detta vet vi redan nu. Det är därför hög tid att förklara krig mot narkotikan på alla fronter. Narkotikastrafflagen måste ändras så att den kan använas fullt ut, alltså även mot missbrukarna. Det är ju de som trots allt är marknadens yttersta förutsättning och i praktiken den enda oersättliga länken i hela kedjan av aktörer inom narkotikahanteringen. Det är de enskilda missbrukarna som genom sin efterfrågan skapar en lönsam narkotikamarknad och därigenom fungerar som motor i hela den internationella narkotikabrottsligheten. Det enskilda innehavet och missbruket måste därför stå i centrum för den politik som skall föras på det här området. Den svenska narkotikastrafflagen är i dag tämligen ineffektiv som redskap när det gäller att strypa efterfrågan på narkotika i konsumtionsledet. Enligt den utformning lagens andra paragraf fick vid den senaste lagändringen 1988 kan den som gjort sig skyldig till eget bruk av narkotika endast ådömas böter under förutsättning att brottet är att anse som ringa. När det gäller s.k. innehav och övriga typer av narkotikahantering ingår fängelse i straffskalan. Denna skillnad är olycklig och ger utrymme för en lättsinnig syn på narkotikamissbruket, samtidigt som allmänhetens tilltro till samhällets vilja och förmåga att komma till rätta med narkotikaproblemet minskar. Man kan ju knappast begära att medborgarna skall ha förståelse för en lag som innebär att den som befattar sig med illegal narkotika bara står under fängelsehot fram till den tidpunkt då narkotikan konsumeras. Om en missbrukare ertappas med exempelvis kokain i fickan anses det så pass straffvärt att han kan dömas till fängelse. Skulle missbrukaren däremot hinna konsumera narkotikan innan han upptäcks kan straffet endast bli böter, trots att det är fråga om samma narkotika, samma person och samma eventuella behandlingsbehov och trots att det är vid själva konsumtionen som narkotikan gör verklig skada. Det är, herr talman, utomordentligt viktigt att vi får en lag som på ett tydligare sätt än för närvarande markerar samhällets avståndstagande från varje befattning med illegal narkotika. Fängelse bör därför införas i straffskalan även för eget narkotikabruk. Många människor, i synnerhet ungdomar, kan annars lätt få en föreställning om att missbruket inte är särskilt fördärvligt. Om fängelse införs i straffskalan för eget bruk innebär det också att rättegångsbalkens regler om kroppsbesiktning blir tillämpliga. Det skulle då bli möjligt att exempelvis leta efter stickmärken eller ta urinprov eller blodprov på misstänkta missbrukare. Detta skulle i sin tur ge större möjligheter till tidiga ingripanden. Ett tidigt ingripande har stor betydelse av två skäl när det gäller narkotikamissbrukare. För det första är möjligheten att hejda ett påbörjat missbruk med åtföljande brottslighet störst innan ett drogberoende hunnit utvecklas och ett missbruksbeteende har befästs. För det andra kan narkotikans vidare utbredning begränsas genom tidigt uppdagande och ingripande mot det enskilda missbruket. I de flesta fall sker nämligen spridningen från missbrukaren till personer i dennes bekantskapskrets i början av den s.k. missbrukskarriären. Fängelse i straffskalan för eget bruk skulle också ha en preventiv funktion, särskilt bland människor som befinner sig i riskzonen för att bli narkotikamissbrukare eller som överväger att använda narkotika av okunnighet eller obetänksamhet. Vi skulle vidare få ett effektivt tryck på missbruksmiljöerna, varigenom vi skulle kunna pressa de vårdbehövande mot nödvändig vård, pressa de icke vårdbehövande, dvs. nöjesknarkarna och nybörjarna, ut från narkotikamarknaden och avhålla så många som möjligt från att över huvud taget börja använda narkotika. Med fängelse i straffskalan för eget bruk skulle domstolarna dessutom få möjlighet att döma till vård, i första hand kontraktsvård och skyddstillsyn med föreskrift om behandling. Herr talman! Jag sade inledningsvis att det blivit praxis i Stockholm att betrakta innehav av tämligen stora mängder narkotika som ringa brott. Detta får ses som ett resultat av bl.a. den senaste ändringen av narkotikastrafflagen, då 2§ utformades så, att eget bruk av narkotika endast skulle kunna rendera böter om brottet är att anse som ringa. Den nya lagen gav en felaktig signal om samhällets syn på narkotikaproblemet och medförde att gränsen för vad som skall bedömas som ringa narkotikabrott började förskjutas uppåt till allt större mängder. Enligt moderata samlingspartiets mening måste utrymmet för att bedöma narkotikabrott som ringa begränsas kraftigt. Det betyder att avsevärt fler brott än för närvarande bör anses vara av normalgraden. Därmed skulle andra påföljder än böter komma i fråga. Även anhållande och häktning skulle kunna aktualiseras betydligt oftare. En förändring i detta avseende kan uppnås om andra paragrafen ändras så, att den på ett klarare sätt anger att endast den som haft befattning med mycket små mängder narkotika kan dömas för ringa brott. Det är emellertid inte lämpligt att i själva lagtexten ange några mängder. Däremot vore det fullt möjligt att skriva att endast innehav av en ”obetydlig mängd” narkotika skall anses som ringa brott. Innebörden av lagrummet kan sedan närmare förklaras i de s.k. motiven, exempelvis på så sätt att det klargörs att med obetydlig mängd narkotika skall avses en så liten mängd att den normalt inte kan delas upp ytterligare före konsumtion. I praktiken skulle alltså endast innehavet av den minsta tänkbara mängd som en missbrukare bär på sig eller på annat sätt har befattning med kunna rubriceras som ringa brott. Under rubriceringen ringa narkotikabrott bör alltså bara få rymmas befattning med en enda s.k. dos. Större mängder skulle falla under normalformen av narkotikabrott med strängare påföljder och bättre möjligheter till straffprocessuella ingripanden. Det förhållandet att kriget mot narkotikan i fortsättningen måste föras även mot missbrukarna, innebär inte att jakten på langare och andra narkotikaprofitörer får minska. Tvärtom är det väsentligt att de föreslagna skärpningarna mot missbrukarna kombineras med höjningar av straffen för de grövre narkotikabrotten. Detta skulle sätta press även på de stora brottslingarna och understryka allvaret i samhällets strävanden att komma till rätta med narkotikaproblemet. Straffhöjningarna skulle också ge en entydig signal om att det nu är definitivt slut på den släpphänthet som präglat narkotikapolitiken under de senaste åren. Fängelsestraffkommittén, som för några år sedan avgav betänkandet Påföljd för brott , ifrågasatte om inte narkotikabrotten borde överföras till brottsbalken. Enligt kommittén hör narkotikabrotten närmast hemma i brottsbalkens avsnitt Brott mot allmänheten. Kommittén ansåg att ”det rör sig om hantering och spridande av farliga droger, varigenom befolkningen utsätts för fara till liv och hälsa”. Enligt moderat mening har den jämförelse som fängelsestraffkommittén gör mellan narkotikabrott och allmänfarliga brott goda skäl för sig. Straffen för narkotikabrott bör därför jämställas med straffen för de allmänfarliga brotten. Den grova formen av brottet spridande av gift eller smitta i 13 kap. 7 § brottsbalken har såsom straff fängelse i lägst fyra och högst tio år eller livstid. Det finns då skäl att höja såväl minimisom maximistraffet för grovt narkotikabrott från fängelse i lägst två år och högst tio år till fängelse i lägst fyra år och högst tio år eller livstid. I konsekvens härmed bör även straffmaximum för mellangraden av narkotikabrott höjas från fängelse i tre år till fängelse i sex år. Vid en internationell jämförelse har Sverige en relativt låg straffskala för grovt narkotikabrott och utgör därigenom en mer attraktiv marknad för internationellt verksamma narkotikahanterare än många andra länder, Det är således nödvändigt att anpassa vår lagstiftning så att den minst kommer i paritet med vad som gäller i andra länder på det här området. Med strängare straffsatser för narkotikabrott kommer det att bli allmänt känt att det är riskfyllt att befatta sig med narkotika i vårt land. En höjning motsvarande den som vi moderater föreslår beträffande grovt narkotikabrott bör ske för brottet grov varusmuggling av narkotika i varusmugglingslagen. En viss typ av narkotikasmuggling har ökat i omfattning under senare år. Det har blivit allt vanligare att insmuggling till Sverige sker genom att kurirer sväljer narkotikan eller stoppar in den i kroppens håligheter. När det gäller t.ex. heroinsmuggling är det ofta unga afrikaner som mot liten ersättning utför smugglingsuppdraget genom att svälja relativt stora mängder heroin i form av små kulor. Men det har också skett en ökning av antalet missbrukare som själva reser från Sverige till inköpsställen i utlandet och smugglar med sig narkotika vid återresan. I många fall sker insmugglingen via östländerna, eftersom flygbolagen i öst håller låga priser i förhållande till de västliga flygbolagen. På så sätt kan smugglarna nedbringa sina kostnader för själva resan och använda en större del av pengarna till att köpa narkotika för. Inte sällan kommer man via Moskva eller Warszawa till Arlanda, Kastrup eller Helsingfors. Trots att metoden att smuggla narkotika genom att svälja eller stoppa in den i kroppens håligheter får anses vara tämligen avancerad stannar påföljden för dem som avslöjas ofta vid böter. Detta är otillfredsställande. Smugglingen förorsakar stora problem i tullens narkotikabekämpande verksamhet, eftersom den är svår att upptäcka. Det är självfallet besvärligt och personalkrävande att utföra övervakning av personer som misstänks för dylika brott. Straffvärdet för den här typen av smuggling bör därför omgående skrivas upp, vilket kräver en ändring av varusmugglingslagen. Genom att straffet blir mer kännbart bör det i större utsträckning än för närvarande avhålla personer från att ge sig in på sådan smugglingsverksamhet. Det saknas enligt moderat mening skäl att avvakta det ställningstagande som utredningen för översyn av varusmugglingslagen kan komma fram till. Ett lagsförslag av det innehåll som jag nu beskrivit bör därför utarbetas av regeringen och snarast läggas på riksdagens bord. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här anfört yrkar jag bifall till samtliga reservationer i det betänkande vi nu behandlar. I övrigt vill jag säga att vi moderater ställer oss bakom regeringens proposition 1989/90:82, som innefattar förslag om vissa lagändringar för att underlätta det internationella samarbetet mot brottsligheten.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar är på vårt ibland märkliga riksdagsspråk rubricerat ”Beslag och kvarstad i internationella förhållanden, m.m.”. På vanlig svenska rör det sig om kampen mot narkotika, eller kriget mot narkotika, som det heter i Jerry Martingers ordval. ”Beslag och kvarstad i internationella förhållanden” gäller kampen på det internationella planet. ”m.m.” rör kampen på den nationella nivån. Inte mycket kan vara angelägnare än att bekämpa narkotikamissbruket, som — det vågar jag påstå — är ett av världens största sociala problem och även ett av världens största kriminalproblem genom den korruption och genom de brott av olika slag som det leder till. För att komma åt narkotikamissbruket och narkotikahandeln krävs insatser både internationellt och nationellt, och det är om sådana insatser som det här betänkandet handlar. Regeringen har föreslagit en del ändringar i svensk lagstiftning för att vi skall kunna vara med i det internationella samarbetet mot narkotika, där många länder gör kraftfulla satsningar. Men det finns också, herr talman, länder som tyvärr inte visar något större intresse för att bekämpa handeln med droger. Det är tragiskt att det är så. En del av dem är rent av ekonomiskt beroende av en sådan handel. Mot de föreslagna lagändringarna har varken vi folkpartister eller vi i utskottet över huvud taget något att invända, utan vi tillstyrker regeringens förslag. Däremot har vi i folkpartiet vid detta betänkande fogat en reservation, vilken avser den nationella kampen mot narkotikan. Det gäller en sedan tidigare känd ståndpunkt här i kammaren, nämligen krav på fängelse i straffskalan för eget bruk av narkotika även vid ringa narkotikabrott. Riksdagen beslöt 1988 att kriminalisera all olovlig befattning med och allt olovligt bruk av narkotika, men inskränkningen av påföljden ”för eget bruk” till bara böter medför att bevismedel som blodoch urinprov eller husrannsakan inte får användas i polisens förundersökning. Utan fängelse i straffskalan för eget bruk av narkotika blev lagändringen den 1 juli 1988, då konsumtionen av narkotika kriminaliserades, i mycket ett slag i luften, vilket vi redan i samband därmed hade befarat. Varför, Lars-Erik Lövdén, skall polisen inte ha samma möjligheter att utreda olovligt bruk av narkotika som trafiknykterhetsbrott genom att utnyttja kroppsvätskeprov? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 vid detta betänkande.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som både Jerry Martinger och Lars Sundin har anfört, och jag skall därför fatta mig kort i detta ärende. Narkotikan är en farsot i vårt samhälle, och den måste bekämpas på alla områden. Den är också orsak till en betydande del av brottsligheten i vårt land och i vår omvärld. Missbruket finns utbrett i alla åldersgrupper, men det kanske främst drabbar de yngre grupperna. När en ung människa börjar knarka, börjar kroppen att brytas ner. Han förlorar i förmåga att t.ex. tillgodogöra sig undervisning, blir okoncentrerad, förlorar kamrater, blir likgiltig för det mesta, begår kriminella handlingar och kommer in i en ond cirkel, som det är svårt att bryta sig ur. När en yngling har blivit narkotikamissbrukare, kan man säga att han inte bara har skolkat från skolan och från andra uppgifter, utan han skolkar från själva livet. Han stannar av i utvecklingen, klarar inte av t.ex. undervisningen eller sitt arbete. Han dekar ner sig mer och mer. Det finns många sådana exempel att visa på. När man har sett vilket elände narkotikan kan ställa till med, så kan man bara dra den slutsatsen att samhället måste reagera mycket hårt på all befattning med narkotika. Därför är det viktigt att klart deklarera att missbruk av narkotika aldrig kan accepteras. Det är väsentligt att samhället entydigt och kategoriskt tar avstånd från allt narkotikamissbruk. Det får inte råda någon som helst tvekan härom. Det har tyvärr tidigare funnits tendenser till glidningar i den offentliga attityden till narkotikan när det gällt eget bruk. Det har givits åtalseftergift vid smärre innehav osv. Jag vill dock säga, att man glädjande nog från samhällets sida under senare år intagit en mer restriktiv hållning mot knarket. Men det räcker inte, utan det måste till en ytterligare skärpning. Bristen på personal inom polisen har gjort att nödvändiga resurser ej har kunnat sättas in i kampen mot narkotika. Samma förhållande har gällt för tullen. Narkotikaflödet måste stoppas dels vid gränserna, dels i samband med försäljningen. Framför allt måste försäljningen av narkotika på gatulangningsnivå störas. Genom att försvåra och störa för försäljarna begränsar man ju handeln. Därför är det viktigt att det finns tillräckliga polisresurser tillgängliga för narkotikabekämpningen. För att klart markera att samhället inte tolererar någon som helst befattning med narkotika krävs straffskärpningar. Bl.a. anser vi reservanter från moderaterna, folkpartiet och centern att konsumtion av en viss mängd narkotika inte skall ha ett lägre straffvärde än innehav av samma mängd. Vi anser att straffskalan för eget bruk av narkotika bör vara densamma som för innehav, där det i dag ingår fängelse. På så sätt blir det möjligt, som tidigare har sagts, att kunna tillgripa t.ex. kroppsbesiktning vilket kan vara nödvändigt i vissa fall för att bl.a. säkra bevis. Det kan också bli möjligt att döma till vård, kanske främst kontraktsvård eller skyddstillsyn med föreskrift om behandling. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Gränsen för vad som räknas som ringa narkotikabrott har förskjutits uppåt. Toleransnivån har höjts, Vi reservanter anser att denna högre toleransnivå ej är acceptabel. Det måste finnas en enhetlig bedömning inom landet för vad som betraktas som ringa brott. Därför bör regeringen återkomma med förslag som överensstämmer med förslaget i reservation 2, vilken jag yrkar bifall till. Jag känner sympati för reservationerna 3 och 4. För grova narkotikabrott måste det utdömas stränga straff. Man måste också ha en sträng syn på smuggling av svald narkotika, Eftersom det i regeringskansliet för närvarande pågår en översyn av straffskalorna i brottsbalken och i annan lagstiftning, avvaktar vi i centern vad denna översyn kan komma fram till. Jag vill dock redan nu deklarera att det behövs en straffskärpning. I övrigt tillstyrker vi regeringens förslag i detta betänkande.

Herr talman! Narkotikaproblemet är ett mycket allvarligt samhällsproblem; därom råder inga delade meningar mellan Jerry Martinger och mig. Det krävs att samhället och vi politiker diskuterar åtgärder mot narkotikaproblemet på ett ansvarsfullt sätt. Jag tycker att Jerry Martinger i sitt inledningsanförande inte har diskuterat problemet på det ansvarsfulla sätt som man kan fordra. Det står fullständigt klart, Jerry Martinger, att samhället tar avstånd från användning av narkotika. Samhället accepterar inte bruk av narkotika. Det är oansvarigt att påstå att lagstiftningen inte innebär ett sådant avståndstagande. Den innebär ett bestämt avståndstagande. Det står också fullständigt klart att samhällets åtgärder i övrigt innebär ett avståndstagande mot varje form av narkotikamissbruk. Det är betecknande att moderaterna tror att de problem som vi står inför kan lösas genom hårdare straffrättsliga sanktioner mot missbrukarna. Det är också betecknande att moderaterna inte ser några andra möjligheter, via sociala åtgärder, socialvårdslagstiftning och liknande. Sådana är kanske mer ägnade att förbättra situationen än rent straffrättsliga ingripanden. Till dessa kommentarer till Jerry Martingers inledningsanförande vill jag gärna lägga följande. Så här sade Jerry Martinger: Tusentals ungdomar har avlidit utan att samhället haft möjlighet att ingripa i tid. Detta uttalande fällde han efter att ha hävdat att påföljden fängelse bör finnas med i straffskalan vid eget bruk av narkotika. Jag vill fråga om Jerry Martinger står för påståendet, att till följd av att fängelse inte finns med i straffskalan för eget bruk av narkotika har tusentals ungdomar i landet avlidit under senare år. Det finns skäl att efterlysa ett svar på den frågan. Herr talman! Det betänkande från justititeutskottet som kammaren nu behandlar rör ställningstagande till en proposition om beslag och kvarstad i internationella förhållanden. Det föreligger också ett antal motioner om skärpning av narkotikastrafflagstiftningen, I propositionen föreslås bl.a. att möjligheten att besluta om beslag på begäran av främmande stat skall utvid gas. Dessutom föreslås nya bestämmelser om kvarstad vid förverkande. Förslaget, om det genomförs, ökar möjligheterna till internationellt brottsbekämpande samarbete, vilket är mycket angeläget för att komma åt den grova narkotikabrottsligheten. Det är inget nationellt fenomen utan ett internationellt som kräver nära samarbete mellan polis och tull i olika länder. Utskottet tillstyrker enhälligt propositionens förslag. I utskottsbetänkandet behandlas också ett antal motioner med yrkanden om skärpningar i narkotikalagstiftningen. I den delen har fyra reservationer avgivits, och jag skall kortfattat kommentera dem. I reservation 1-— en till sitt innehåll välkänd reservation — krävs att fängelse skall införas i straffskalan vid eget bruk av narkotika. Liknande krav på lagändringar har helt nyligen avslagits av kammaren efter behandling av justitieutskottets betänkande 16. Motiveringen är i dag densamma som när vi behandlade det ärendet. De straffrättsliga reglerna får inte ha en sådan utformning att de enskildas eller myndigheternas vårdansträngningar motarbetas. En kriminalisering av eget bruk av narkotika får inte vara av det slaget att i princip all narkotikavård från samhället skall ske med tvång. Det är anledningen till att utskottsmajoriteten inte förespråkar införande av fängelse i straffskalan vid eget bruk av narkotika. Jag skall inte ytterligare diskutera den här frågan, eftersom den nyligen har diskuterats i kammaren. Den har också varit uppe till debatt här vid åtskilliga tillfällen de senaste åren efter det att lagstiftningen trätt i kraft. Jag vill än en gång understryka betydelsen av att det inte blir en lagstiftning som innebär att i princip all vård skall kunna ske med tvång. Framför allt med tanke på HIV-situationen vore det utomordentligt olyckligt. I reservation 2, som handlar om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och normalgraden av narkotikabrott, krävs en kraftig begränsning av möjligheterna att döma för ringa narkotikabrott, Reservanterna vänder sig särskilt mot den praxis som utvecklats på sina håll för bedömning av brottsrubricering beroende på den mängd narkotika som innehas. Jag yrkar avslag på den reservationen men vill hänvisa till vad utskottet anför på s. 6 och till HDs nyligen gjorda uttalande beträffande överlåtelse av små mängder narkotika. Enligt HD är det en angelägen uppgift för rättsväsendet att motverka den s.k. gatulangningen. Även om gärningen bedöms som ringa, säger HD, skall i sådana fall dömas till fängelse. Det visar att det även inom ramen för nuvarande lagstiftning finns möjlighet att skärpa praxis i fråga om de åtgärder som vidtas mot gatulangningen. Utskottet understryker också behovet av en enhetlig tillämpning i landet. Samtidigt betonar man vikten av ett frigörande från ett strikt mängdtänkande vid rubricering av påföljdsbestämningen i narkotikamål. I reservation 3 från moderaterna krävs en höjning av straffmaximum för grovt narkotikabrott. Även på den reservationen yrkar jag avslag. Det gör jag med hänvisning till att frågan om straffskalorna för både den här lagstiftningen och annan strafflagstiftning är föremål för överväganden i justitiedepartementet med utgångspunkt i fängelstraffkommitténs förslag. Jag yrkar också avslag på reservation 4. Herr talman! Jag delar Jerry Martingers oro för kokainmissbruket och riskerna för en kraftig ökning av både tillgången på och missbruket av kokain. Utvecklingen kräver vaksamhet och skärpta åtgärder. Det krävs också en större satsning på information och förebyggande åtgärder. Vidare krävs ökade insatser från tull och polis när det gäller att offensivt bekämpa både den grova narkotikabrottsligheten och den brottslighet som är förenad med gatulangning. Det krävs internationella insatser, vilket den här propositionen är ett uttryck för. Framför allt krävs det insatser för att tillgodose det vårdbehov som missbrukarna har.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

Herr talman! Lars-Erik Lövdén undrar om jag står för påståendet att tusentals ungdomar har avlidit under 80-talet till följd av att fängelse inte finns med i straffskalan när det gäller eget bruk. Ja, jag anser att detta förhållande har bidragit till den stora dödligheten i narkotikasammanhang. Det är nödvändigt att göra lagändringar som innebär att samhället kan ingripa mot missbrukare och nybörjare i ett så tidigt skede att de inte får tillfälle att gå ned sig i ytterligare missbruk och grov kriminalitet. Den politik som moderata samlingspartiet förespråkar skiljer sig från den politik som socialdemokraterna för så till vida att vi kräver av missbrukare och nybörjare att de skall låta bli narkotikan. Att ställa krav i detta sammanhang är att bry sig om. Vår politik innebär alltså att vi bryr oss om de människor som är på väg att hamna i social misär. Den socialdemokratiska människosynen är betydligt råare. Socialdemokraterna förespråkar en låt-gå-politik. Man bekymrar sig inte om människor i riskzonen. Det är först när de här stackars människorna har etablerat ett allvarligt missbruk som man är beredd att ingripa. Men då är det ofta alldeles för sent. I socialdemokratins Sverige är därför dödligheten till följd av narkotikamissbruk stor. En narkotikapolitik som bygger på att missbrukare frivilligt skall söka vård är inte en bra narkotikapolitik. Vi vet av erfarenhet att det är mycket ovanligt med frivillighet i detta avseende. Därav kan vi dra slutsatsen att motivationen att söka vård inte är något som kommer inifrån eller som uppstår spontant, utan en sådan motivation är i hög grad en spegling av omvärldens attityder och förhållningssätt gentemot missbruket och missbrukarna. Ett tryck på narkotikamarknaden bör därför leda till en större benägenhet att söka vård, inte tvärtom!

Herr talman! Nej, Lars-Erik Lövdén, vi som vill att fängelse skall utdömas för eget bruk vid ringa narkotikabrott menar inte att straffet vanligen skall vara fängelse. Det har vi aldrig sagt, tvärtom. Det står mycket klart i vår reservation: ”Om det står klart att eget bruk av narkotika inte påkallar mer än ett bötesstraff skall någon annan påföljd naturligtvis inte heller utdömas.” Då skall alltså inte fängelse utdömas. Men det skall finnas möjligheter att också döma till fängelse. Vi är säkert helt överens om att vården i första hand skall vara frivillig. Men när denna första försvarslinje väl är genombruten, och det blir den alltför ofta, skall det finnas möjligheter att döma till vård — i första hand kontraktsvård och skyddstillsyn. Både kontraktsvård och skyddstillsyn med föreskrift om behandling kräver emellertid att fängelse ingår i straffskalan. Det som Lars-Erik Lövdén sade i början av sitt anförande var bra och lät hoppfullt. Han sade nämligen att vi nu på allvar skall diskutera de här problemen, och det är ju bra. Men sedan rundade han av med att säga att vi helt nyligen diskuterade det här och att han därför skulle fatta sig ganska kort. Men jag kan konstatera att när vi senast hade uppe samma typ av ärende till behandling — det var i februari — avvisade Lars-Erik Lövdén vidare debatt genom att säga att vi helt nyligen hade diskuterat detta problem och att han därför inte på allvar ville ta upp det här igen. Jag vill då fråga: När skall vi ta upp det på allvar?

Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger här att samhället bestämt tar avstånd från allt narkotikamissbruk. Ja, det kan tänkas. Man gör det i ord men inte i handling. Det är ganska allvarligt att toleransnivån här blir högre och högre allteftersom. Man kan ju inneha upp till 100 gram cannabis, 10 gram amfetamin, 1 gram heroin, 2 gram kokain osv., och detta betraktas ändå enbart som ringa narkotikabrott trots att det rör sig om en ganska stor mängd. Vi tycker att detta är fel. Därför bör frågan ses över i den delen, vilket vi också föreslår i en av reservationerna. När det gäller detta med fängelse för eget bruk anser vi att konsumtion och innehav skall bedömas lika. Det är orimligt att det skall vara skillnad här. Dessutom, och det har också sagts här, finns möjligheten att göra kroppsbesiktningar och undersökningar. På det viset kan man kanske hjälpa en ung människa. Det gäller ju att upptäcka missbruket i ett mycket tidigt skede. Men sedan behöver man inte till varje pris döma till fängelse. Den möjligheten skall dock finnas. Kontraktsvården har nämnts här. Detta med frivilligheten är inte en speciellt vanlig företeelse när det gäller narkotikamissbrukare. Den finns dock. Men det är ont om platser. I den mån det inte finns platser får missbrukarna i varje fall vård i de fall där det blir fråga om tvångsvård. Vederbörande får på det viset hjälp. Vi tycker således att det är helt riktigt att dels skärpa straffen — men toleransnivån får inte höjas som tidigare skett — dels låta fängelse ingå i straffskalan för eget bruk.

Herr talman! Först vänder jag mig till Kjell Ericsson. Ja, det är riktigt att det bedöms vara ett ringa brott om man innehar de mängder narkotika som anfördes här. Men man kan likväl döma till fängelse. Ännu en gång vill jag erinra om den HD-dom som nyligen fälldes. Härigenom åstadkoms en skärpning av praxis på detta område. Det anges verkligen att man i sådana här fall skall döma till fängelse oftare än som för närvarande är fallet. Ett av Kjell Ericssons uttalanden var emellertid väl cyniskt. Det är ont om platser när det gäller den frivilliga vården. Låt oss därför så att säga klippa till med tvångsvård i form av fängelse eller kontraktsvård! Men den argumentationen håller nog inte riktigt i det rent sociala och medmänskliga perspektivet. Jerry Martinger modifierar i viss mån sitt uttalande om att tusentals ungdomar har avlidit till följd av att fängelse inte ingår i straffskalan för narkotikabrott. Han säger alltså att detta har bidragit till den stora dödligheten i narkotikasammanhang. Men om Jerry Martinger tänker efter, inser han nog att det senaste uttalandet från hans sida är en klar överdrift. Jag skulle kunna vara elak och kontra med frågan: Hur många ungdomar var det inte som avled till följd av att den borgerliga regeringen under åren 1976-1982 inte lade fram något förslag över huvud taget som innebar att eget bruk av narkotika kriminaliserades? Jag ställer emellertid inte den frågan. Jag tror nämligen inte att det här argumentet håller, eftersom det nog inte var så många ungdomar som avled till följd av att den borgerliga regeringen inte lade fram ett förslag av nämnda slag. Någon sans och måtta i debatten efterlyses! Vår utgångspunkt är fortfarande, Lars Sundin, att lagstiftningen i sig inte skall innebära att i princip all samhällelig narkomanvård måste ske under tvång. Vården av missbrukare bör alltså i princip åvila socialtjänsten och sjukvården. Frågor om användningen av tvång gentemot missbrukare skall huvudsakligen avgöras inom ramen för den socialrättsliga lagstiftningen. Vill man åstadkomma en skärpning när det gäller möjligheterna att använda tvång gentemot narkotikamissbrukare, är det en mera framkomlig väg — åtminstone som jag ser det — att blicka in på den socialrättsliga lagstiftningen. Jag tänker då på LVM och LVU. Det har ju skett en viss skärpning under de senaste åren när det gäller möjligheterna att ingripa mot missbrukare. Det sämsta alternativet tycker jag är att sätta missbrukare i fängelse.
Herr talman! Rättspraxis fungerar litet olika i vårt land, och det kan vi inte vara nöjda med. Det måste göras en ändring så att samma brott bedöms lika i olika delar av landet. Som jag har beskrivit, betraktas innehav av ganska stora mängder narkotika fortfarande som ringa brott. Det är fel att höja toleransnivån undan för undan, när det är fråga om så allvarlig kriminalitet. Som jag sade, är det ont om frivilligplatser i dag, och det är möjligt att det är få som söker sig till dessa platser. Det som är positivt är att den som döms till kontraktsvård får hjälp på det sättet. I det läge då man upptäcker missbruket, genom kontroller av olika slag, kan man hjälpa ungdomar i stället för att stjälpa dem. Vi vill verkligen ungdomarnas bästa genom den ändring av lagförslaget som vi vill göra. Man måste se med skärpa på narkotikamissbruket, och lagarna måste vara sådana att de går att tillämpa. Jag yrkar fortfarande bifall till våra reservationer.

Herr talman! Anledningen till att de borgerliga regeringarna under åren 1976-1982 inte lade fram något förslag om kriminalisering är enkel. Det var först under de stora narkotikarättegångarna i början av 1980-talet som vi lade märke till att det inte spelar någon roll hur många stora langare som sätts i fängelse. Så länge marknaden består och missbrukarna finns, kommer varje inlåst narkotikalangare alltid att ersättas av en ny. Det var då vi lade märke till att insatser måste sättas in också mot missbrukarna. Lars-Erik Lövdén reagerade mot att jag sade att samhället inte visar ett tillräckligt tydligt avståndstagande från narkotikamissbruket. Samhällets politik är regeringens politik, och den har varit släpphänt, Lars-Erik Lövdén. För det första har regeringens ovilja att ställa sig bakom en effektiv kriminalisering givit en signal till de etablerade och presumtiva missbrukarna att regeringen och riksdagsmajoriteten inte betraktar narkotikamissbruk som något särskilt klandervärt beteende. För det andra har socialdemokraterna gång på gång gått emot krav som syftar till att göra kriminalvårdsanstalterna narkotikafria. Resultatet av den politiken är väl känt. Personer som inte tidigare har använt narkotika har i många fall blivit narkotikaberoende under anstaltstiden. Missbrukare köper narkotika på kredit av medintagna, vilket innebär att de har stora skulder när de friges. De är därför tvungna att omedelbart efter frigivningen begå nya brott för att få pengar till att betala av sina skulder. För det tredje har praxis i narkotikamål nu tillåtits gå så långt att innehav av så stora mängder som jag redogjorde för i mitt inledningsanförande betraktas som ringa narkotikabrott. För det fjärde har socialdemokraterna motsatt sig skärpningar av reglerna om åtalsunderlåtelse, och detta har fått till följd att det utvecklats en praxis som innebär att inte mindre än 11 96 av alla misstänkta narkotikabrott resulterar i åtalsunderlåtelse. För det femte har regeringens nedrustning av polisens resurser lett till att många narkotikabrottslingar fått löpa utan att polisen haft möjlighet att ingripa. Narkotikabrott är s.k. upptäcktsbrott, vilket innebär att antalet anmälda narkotikabrott i stor utsträckning är beroende av hur många poliser som är engagerade i jakten på narkotikabrottslingarna. För det sjätte har regeringen motsatt sig nödvändiga förstärkningar av tullen. För det sjunde finns det fortfarande ingen allmän och fristående utvärdering av offentliga och privata behandlingsverksamheter för narkotikamissbrukare, trots att samhället varje år lägger ner hundratals miljoner på sådana projekt. Det är tydligt att den socialdemokratiska inställningen i narkotikafrågan fortfarande genomsyras av 1960-talets och det tidiga 1970-talets flumpolitik. Detta torde vara den verkliga orsaken till regeringspartiets handlingsförlamning på detta område.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka för Lars-Erik Lövdén att vi inte tycker att fängelsestraff skall dömas ut i första hand. Om det enligt domstolen räcker att döma ut böter skall domstolen naturligtvis inte dräpa till med fängelse. Det skall finnas möjlighet att också döma till fängelse, men innan man gör det skall man pröva böter och vård, i första hand kontrakts vård och skyddstillsyn. Fängelse är det sämsta alternativet, enligt Lars-Erik Lövdén. Jag tror att det sämsta alternativet är att inte göra någonting alls — fängelse är rent av bättre.

Herr talman! Först vill jag säga till Lars Sundin, att när jag sade att fängelse var det sämsta alternativet var det naturligtvis i relation till det andra alternativet som jag förespråkade, nämligen ökade sociala insatser, och kanske också ökade insatser inom ramen för LVU och LVM. Det var inte fråga om att låta allting ha sin gång och låta missbrukaren gå under. Jag vill än en gång påpeka för Lars Sundin att det förslag som ni lägger fram i reservationen om fängelse i straffskalan medför ett förhållande där i princip all narkomanvård kan bedrivas under tvång. Här finns inte ens den lilla öppningen att en missbrukare frivilligt skall få möjlighet att tillgodogöra sig vård. Kjell Ericsson säger att det är olika praxis i olika delar av landet. Ja, det är ett förhållande som utskottet pekar på och som är otillfredsställande. Vi säger att det är av mycket stor betydelse att en enhetlig praxis i denna fråga uppnås i alla delar av landet. Det är ett cyniskt resonemang att säga att det är bättre att använda möjligheten med tvång och straffrättsliga ingripanden om det är ont om frivilligplatser. Det borde vara bättre att centerpartiet och Kjell Ericsson lade ner all kraft, både här i riksdagen och ute i kommunerna och landstingen, på att få till stånd en ordentlig utbyggnad av de frivilliga behandlingsplatserna. Det finns i dag en efterfrågan som inte är tillgodosedd, och det tycker jag själv är mycket otillfredsställande. Men ni vänder på det och säger att missbrukarna skall sättas i fängelse eller dömas till kontraktsvård via straffrättsliga ingripanden eftersom det inte finns tillräckliga resurser. Det är ett konstigt och cyniskt resonemang. En narkoman som frivilligt söker vård skall ha rätt till kvalificerad vård. Jag kan vara kritisk till att förhållandet i samhället i dag är sådant att de resurserna inte finns och att de behoven inte tillgodoses. Jag tycker att Jerry Martinger tar i. Visst var det så under 1970-talet att vi också gjorde insatser mot gatulangningen och det missbruk som förekom på gator och torg. Vi insåg redan då att det fanns ett behov av att sätta in åtgärder där, men det skulle inte komma i fråga att jag anklagade er på den borgerliga kanten för att ha medverkat till att tusentals ungdomar miste livet till följd av att ni inte lade fram ett lagförslag som innebar en kriminalisering av narkotikabruket. Vi lade fram det lagförslag som innebär en kriminalisering, för att klart markera att samhället tar avstånd från varje form av narkotikamissbruk — det gör samhället. Det finns i dag behov av skärpta insatser och en rad andra åtgärder för att ytterligare bekämpa narkotikan, men det skall stå fullständigt klart att samhället tar bestämt avstånd från varje form av bruk av narkotika.

Herr talman! Vpk har skrivit en motion till regeringens proposition om undersökning av olyckor. Det innebär inte att vi motsätter oss det nya, s.k. fristående organ som skall inrättas. Däremot har vi föreslagit åtgärder som vi tror behövs för att förbättra dess undersökningsverksamhet. Vi tror att den nya organisationen kan bli bättre än de nuvarande separata undersökningsorgan som finns för resp. trafiksektor. Vi anser också att det är bra att utskottet enhälligt har tagit fasta på vpk:s förslag om att allvarliga vägtrafikolyckor skall kunna granskas på ett sätt som motsvarar haveriundersökningar på luftfarts-, sjöfartsoch järnvägsområdena. Ett annat förslag som vpk har framfört i sin motion är att den nya haverikommissionen skall få uppdraget att utföra undersökningar även vid risk för att allvarligare skador skulle ha kunnat uppstå på miljön om olyckan fått ett annat förlopp eller om det finns risk för skador vid ett senare tillfälle. Miljöpartiet har ett liknande motionsförslag. Utskottsmajoriteten har inte kategoriskt avvisat våra förslag utan vill avvakta erfarenheterna av den nya kommissionens arbete. Men vi tycker att frågan är så viktig att vi inte vill vänta på dessa erfarenheter, utan vi vill att regeringen redan nu skall få i uppdrag att återkomma med en komplettering av lagen för miljöns skull. Därför ber jag att få yrka bifall till den gemensamma vpkoch miljöpartireservationen, nr 1. Men det viktigaste av allt tror jag är att det skapas tillräckliga resurser för att den nya haverikommissionens arbetsuppgifter skall kunna fullföljas. Det anser inte vpk att regeringen och utskottsmajoriteten har ställt upp på. I stället antyds det t.o.m. i propositionen att besparingsskäl är en av anledningarna till att det skall bli ett gemensamt organ i stället för de nuvarande undersökningsorganen. Det tycker inte vpk är en bra utgångspunkt för undersökningar av allvarliga haverier. Det som har skett under senare tid — jag skulle kunna anföra en rad exempel, men kan nöja mig med att nämna flygkatastrofen i Oskarshamn och fartygskatastrofen med passagerarfärjan Skandinavian Star — visar att det krävs ökade och inte minskade resurser. Jag hoppas att detta går fram till utskottets föredragande. Tittar man på de mycket omfattande uppgifter som den nya statens haverikommission skall få, upp täcker man att det är så mycket mer än vad den nuvarande haverikommissionen har, som ”bara” ägnar sig åt ett enda område. Jag läser utskottets formuleringar direkt ur betänkandet: ”Ett genomförande av propositionsförslagen gör att vi nu får ett permanent organ som har till uppgift att göra undersökningar från säkerhetssynpunkt även av sådana allvarliga olyckor som inte är luftfarts-, sjöeller järnvägsolyckor. I propositionen nämns som exempel katastrofartade bränder på hotell, explosioner i industrianläggningar, jordskred, matförgiftningar på ålderdomshem, linbaneolyckor och läckage av giftiga kemikalier ut i naturen.” Detta är bara exempel som nämns. Man kan ana vilka stora arbetsuppgifter som kommer att drabba, om jag får säga så, den nya statens haverikommission. Därför tycker vi att det är mycket anmärkningsvärt med de små personella resurser som den nya kommissionen skall få. Därför skall jag sluta med att yrka bifall till vpk-reservationen, nr 2, där vi kräver betydligt större personalresurser hos kommissionen än vad regeringen och samtliga övriga partier faktiskt har nöjt sig med.

Herr talman! Vi från miljöpartiet stöder i stort regeringens förslag om gemensam ordning för katastrofundersökningar, oavsett var katastrofen sker, om det är inom luftfart, sjöfart, järnvägstrafik eller någon annanstans i samhället. Men vi väckte ändå en motion därför att vi ville förbättra förslaget på några punkter. Den första punkten, som vi saknade i propositionen, är miljökatastrofer. Naturen fungerar på ett ekologiskt sätt, så att katastrofernas effekter kan bli fördröjda, och det kan vara svårt att förutse. Man kan behöva ha viss beredskap för just den typen av fördröjda effekter, när uppenbar risk finns för detta — och det kan då bedömas av ekologer — bör man låta göra katastrofundersökningar. Tyvärr har det varit svårt att få gehör för detta i utskottet, och därför har vi måst reservera oss, tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna som haft ett liknande förslag. Vi krävde också i vår motion att det skall inrättas en särskild avdelning för vägtrafikkatastrofer. Katastroferna i vägtrafiken är många, tyvärr. Det är ett krav som flera partier har drivit i olika sammanhang, och det ledde till att vi kunde enas i utskottet om en stark skrivning om att man skall ta detta på större allvar än hittills. Det pågår försök hos trafiksäkerhetsverket osv. i den riktningen. Detta finns med i det tillkännagivande som utskottet vill att riksdagen skall göra till regeringen, och det måste ses som en framgång. Den tredje punkten där vi ville komplettera förslaget gäller katastrofpsykiatriskt omhändertagande av dem som drabbas och av de anhöriga i samband med katastrofen. Där pågår det både översynsverksamhet hos socialstyrelsen och en utredning. Vi har tyckt att vi kan invänta resultatet av de insatserna, och vi har därför inte reserverat oss på den punkten den här gången. Vi räknar alltså med att det kommer fram förbättringar rätt snart. Viola Claesson sade nyss att kommissionen behöver mer resurser, och jag kan nog instämma i att det ser rätt magert ut i propositionen. Jag förutsätter naturligtvis att om det finns skäl för att utöka kommisssionen, skall så ske. Jag ser också möjligheter till det inom den ram som faktiskt är given. Man kan tillkalla fler om det behövs. Därför har jag inte tyckt att jag behöver reservera mig på den punkten den här gången. Vi får väl se hur det utvecklas. Med det yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar föreslås att det skall inrättas en ny organisation för undersökningar av olyckor, vare sig de inträffar inom luftfarten, sjöfarten eller järnvägstrafiken. Samtidigt får statens haverikommission, som blir det nya organets namn, rätten att undersöka också händelser av mindre allvarlig art, om den finner skäl till det. I huvudsak följer utskottet regeringens förslag, utom på en punkt där vi anser att det är angeläget att haveriundersökningar blir ett reguljärt inslag i trafiksäkerhetsarbetet. Vi tycker att stickprovsundersökningar och sammanställning av erfarenheter av inträffade olyckor kan ha ett stort värde för trafiksäkerhetsarbetet. Till betänkandet har fogats två reservationer. Den första handlar om att en undersökning enligt undersökningslagen skall göras då det finns anledning att tro att skador på miljön kan ha uppkommit eller befaras uppkomma i ett senare skede. Här anser vid då från utskottsmajoritetens sida att vi bör avvakta tillämpningen av olycksundersökningslagen innan vi ställer upp på någon form av utökning av undersökningsskyldigheten. Den andra reservationen handlar om att utöka haverikommissionens personalresurser. Genom den nya organisationen får kommissionen en viss förstärkning. Vi vill avvakta och få erfarenheter av kommissionens arbete, innan man prövar den frågan ytterligare. Det här utesluter naturligtvis inte att förstärkning med viss expertis kan ske när det finns behov av det. Det kan då gälla undersökningar av större olyckor eller sådana av speciell karaktär. Med detta, herr talman, vill jag då bara yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag anser nog att betänkandetexten och Sten-Ove Sundströms anförande som innehöll ett direkt citat av betänkandetexten, är något vilseledande i den del som handlar om resurserna för statens nya haverikommission. Det är nämligen inte riktigt att jämföra statens nuvarande haverikommission med den tillkommande. Det sker en stor förändring i fråga om omfånget och de nya områden för undersökningsskyldighet som skall åläggas det nya organet. Därför är det helt felaktigt, menar jag, att säga att en viss förstärkning skall ske jämfört med hur det ser ut nu. Det handlar alltså om en helt ny organisation. I mitt förra inlägg räknade jag upp vilka stora uppgifter som åläggs kommissionen. Därför tyckte jag också att det var viktigt att nämna vilka stora haverier som tyvärr har inträffat bara under det senaste året. Sådana olyckor kommer kanske att drabba oss även framöver och alltså sortera under den undersökningsskyldighet som statens nya haverikommission skall ha. När jag yrkar bifall till vpk:s motion och reservationen som handlar om förstärkta resurser, är det ju för att vpk inte nöjer sig med att man om det behövs skall kunna tillkalla vissa experter. Vi tror att det är viktigt att de ingår i den fasta organisationen. Om det skulle hända ett par stora katastrofer, vilket jag verkligen hoppas att vi skall slippa, när det nya organet är inrättat, kommer kommissionen inte att klara de arbetsuppgifter som den har för framtiden. Jag tror nämligen att all ork då går åt till dessa få stora katastrofer i stället för att kommissionen kan ägna sig åt att göra insatser på många områden.

Herr talman! Det kanske kan synas onödigt att förlänga diskussionen, när vi är så kolossalt överens som vi är i den här frågan. Trafikutskottet har enats om att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna att den föreslagna haverikommissionen skall inte bara undersöka mycket allvarliga vägtrafikolyckor utan också ha vägtrafikolyckorna under kontinuerlig bevakning. Det är bra att vi är så överens på den punkten. Från moderata samlingspartiet har vi i ett stort antal år haft motioner om att det skulle finnas en haverikommission som arbetade med vägtrafikolyckorna. Riksdagen behandlade tidigare i vår ett betänkande om trafiksäkerhet, där flera av dessa motioner ingick. Vi hade därför ingen motion i just det här betänkandet. I de motioner där vi har yrkat på inrättande av en haverikommission har vi också motiverat varför vi tycker att det är så kolossalt viktigt att få en särskild haverikommission för vägtrafikområdet. Man vet alldeles för litet om riskfaktorerna i vägtrafiken. För att man skall kunna förebygga olyckor måste man veta mycket mer än vad vi vet i dag. För många år sedan omkom en god vän till mig och hans familj. Det skedde i en olycka där fyra personer kom från ena hållet i en bil, som av oförklarlig anledning körde över på fel sida av vägen. Där mötte bilen en bil med lika många personer i. Det var alltså en ganska allvarlig olycka. När man beskrev olyckan i massmedia och på annat sätt sade man, som så ofta, att det var fråga om förarfel. Den som hade kommit över på andra sidan vägen var alltså en bildrulle. Denna person gick på Tekniska högskolan, och hans kamrater var inte nöjda med vad de fick läsa i tidningarna. De gjorde därför själva en undersökning av bilen och kunde konstatera vad som var orsaken — och det var inte att föraren var en bildrulle. Numera förekommer det att man gör sådana här ordentliga undersökningar. Ofta är det bilindustrin som gör dem. Tyvärr sker de inte systematiskt, och det är inte alla bilmärken som får förmånen att undersökas i efterhand efter en bilolycka. Den statistik som berättar för oss vad som kan vara orsak till dessa olyckor är utomordentligt dålig. Vi vet numera genom forskning att t.ex. äldre personer har svårare att uppfatta vad som händer i trafikmiljön och att många olyckor kan orsakas just av detta. Vi vet också att unga människor genom sin oerfarenhet utgör en större risk i trafiken. Vi har kunnat möta dessa risker genom information. Vi vet att trafikonykterhet ofta orsakar olyckor, men vi vet inte allt, eftersom vi inte har denna statistik. Vi undersöker i för liten utsträckning omständigheterna kring olyckorna. Herr talman! Jag är glad över att man nu har kommit så långt att vi får en haverikommission, som kan undersöka olyckor både på väg och i andra sammanhang för att därigenom förebygga olyckor och få fram bättre bilar och framför allt bättre förare, som bättre kan handskas med en besvärlig och svårförstådd trafikmiljö. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under 1988 offentliggjordes en förstudie av riksrevisionsverket, RRV, om statens markinnehav, vilken bekräftar att det finns stora brister i statens hantering av fastigheter. I en kommittémotion påpekade vi moderater rapportens resultat. Vi sade också att kontrasten är stor mot det enskilda näringslivet, där en rationell hantering av fastighetskapitalet under senare år har framstått som en allt viktigare uppgift. Sedan mitten av 1970-talet har den privata fastighetsmarknaden i allt större utsträckning blivit en integrerad del av kapitalmarknaden. Fastigheter har blivit viktiga placeringsalternativ för bl.a. försäkringsbolag och pensionsstiftelser, och ett stort antal fastighetsbolag har introducerats på fondbörsen. Denna utveckling har entydigt lett till att fastigheter betraktas som realkapital och att avkastningskraven mäts mot någon form av marknadsvärde. Om man nu överför sådana krav på byggnadsstyrelsen, innebär det att de krav på avkastning som bör ställas skall ge en internhyressättning som kan jämföras med marknadshyrorna. Härigenom skapas möjligheter till jämförelse mellan olika och konkurrerande alternativ, och samtidigt får man också incitament till en rationell förvaltning och ett effektivt, eller i varje fall effektivare, lokalutnyttjande än för närvarande. Det finns enligt oss moderater och reservanter flera modeller som kan användas för att uppnå en mer decentraliserad och därmed också effektivare lokalförsörjning och fastighetsförvaltning inom den statliga sektorn. Staten skulle kunna dela upp byggnadsstyrelsen på flera statligt ägda men självständiga bolag eller också anförtro lokalförsörjningen till fastighetsbolag som även förfogar över privat kapital. En tredje modell är att staten hyr lokaler av privata bolag. Möjligheter finns alltså att pröva olika vägar, liksom att helt låta de olika myndigheterna själva få bestämma över lokalanskaffningen. Jag har själv alltid frågat mig varför inte ett stort universitet, som exempelvis Lunds universitet, i vars styrelse jag sitter, skulle kunna få ta hand om sin byggnadsoch fastighetsförsörjning. Kompetensen finns onekligen på platsen, och verksamheten är, vilket ingen kan förneka, tillräckligt stor för att bli rationell. Men den nuvarande ordningen innebär att byggnadsstyrelsen har en monopolställning, och det är detta som gör det så svårt att bedöma verksamhetens effektivitet. Det finns stora skillnader mellan de redovisningssystem som byggnadsstyrelsen tillämpar och det system som fastighetsbolag på marknaden tillämpar. Man kan alltså inte på ett enkelt och klargörande sätt fastställa vidden av de olikheter i fråga om lönsamhet och avkastning som finns mellan byggnadsstyrelsen och privata byggbolag. En sak kan vi dock utan vidare slå fast, och det är att byggnadsstyrelsen i jämförelse med vanliga byggbolag har en ovanligt stor serviceorganisation. I stället för att köpa utredningsoch projekteringstjänster, som många enskilda fastighetsbolag gör, har man dessa funktioner inbyggda i den egna organisationen. Vad som behövs, herr talman, är i stället konkurrens. Vi har i både motionen och reservationen utvecklat vilka olika vägar som är tänkbara i det här sammanhanget. Den utredning som var utlovad redan till i fjol, får visa vilka av vägarna som är de bästa. Det har vi motionärer knappast någon möjlighet att ha en definitiv uppfattning om. Vi har bara angett olika tänkbara vägar. Vad vi vill slå fast är att kapitalmarknaden, genom en överföring av statens fastighetsinnehav till fastighetsbolag, direkt kan tas i anspråk för investeringar, varigenom bl.a. den fördelen uppnås att den statliga budgeten inte blir belastad. En privatisering av delar av statens fastighetsinnehav skulle minska den offentliga sektorns omfattning, samtidigt som en ökad konkurrens skulle erhållas på fastighetsmarknaden. Och det tycker vi reservanter är bra. Vad som alldeles speciellt irriterar oss den här gången är att staten ännu inte tillsatt den utlovade utredningen. Redan i fjolårets debatt intygade Lisbet Calner att regeringen hade läst riksrevisionsverkets nedgörande rapport över statens fastighetsförvaltning och beslutat tillsätta en utredning, som både skulle studera förmögenhetsförvaltningen och komma med förslag om åtgärder som kunde vidtas för att lokalförsörjningen under den statliga verksamheten skulle bli effektivare.

Jag tycker detta är upprörande. Hur länge skall man förhala ett så viktigt ärende som statens lokalförsörjning? Här är det ju fråga om att staten kan göra besparingar på kanske miljardtals kronor, och ännu har regeringen inte vidtagit några som helst åtgärder i det här avseendet — detta trots att byggnadsstyrelsen har intentioner att genomföra förändringar. Regeringens hanterande av den här frågan påminner, liksom så många andra frågor under de senaste åren, mer om den obotfärdiges förhinder. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen till finansutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! Det kammaren skall ta ställning till är frågor om statlig lokalförsörjning. Det handlar i huvudsak om tre saker, sättet att finansiera de investeringar som skall ske, att ta ställning till vilka investeringar som skall göras och en motion i vilken formerna för den statliga lokalförsörjningen diskuteras. Utskottet är i mycket stor utsträckning enigt. Vi är eniga om den plan för byggnadsprojekt som finns. Jag skall kanske påminna om det förslag som förs fram och som vilar på ett yttrande från utrikesutskottet, i vilket det sägs att utskottet inte nu anser att det finns skäl att förvärva en tomt för ett nytt kansli i Bonn. Motivet till detta är ju självfallet den utveckling som skett och som sker i de båda tyska staterna. Vi är också eniga när det gäller volymen för lämnade byggnadstillstånd. Jag skall kanske här upplysa om att det i betänkandet finns en uppräkning av ett antal objekt för vilka det inte har lämnats tillstånd. Det har nu skett saker och ting, vilket innebär att i förteckningen bör strykas en tillbyggnad av riksmuseet. Ett tillstånd är lämnat för det objektet. Utskottet är oenigt på en punkt, och det gäller hemställan, punkt nr 3, vilken har sin grund i en moderat kommittémotion. Det är ganska intressant att notera att man från moderat håll är alldeles klar över lösningen. Man säger att en effektiv och kundvänlig ordning av statens lokalförsörjning kan ske endast om byggnadsstyrelsens byggnadsinnehav överförs till fristående fastighetsbolag, som får verka i konkurrens med andra sådana företag på marknaden. Man kan då fundera över vad det är som moderaterna värnar om. Lyssnar man på Rune Rydén blir man bara än mer fundersam när det gäller detta. Är syftet att skapa en marknad, eller är syftet att skapa en bra fastighetsförvaltning? Utan några som helst exempel på vilka positiva effekter en decentralisering skulle medföra slår man fast att man önskar en privatisering och en decentralisering. Till detta skall man foga vad som gäller. Verkligheten brukar ge en bra upplysning. Det är bara att konstatera att det i dag finns allmänna riktlinjer för den statliga lokalförsörjningen. Det är årskostnaden som skall bedömas, och den skall vara avgörande när myndigheterna väljer lokal. För det andra är det — vilket Rune Rydén mycket väl vet, men han borde ta det till sig — inget självändamål att staten svarar för förvaltningen av lokaler. Ett eget statligt byggande eller ägande av fastigheter skall inte vara ett självändamål när det gäller den statliga lokalförsörjningen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 26.

Herr talman! Låt mig inledningsvis konstatera att Per Olof Håkansson inte sade ett enda ord om att staten ännu inte har tillsatt en utredning och att direktiven ännu inte har kommit fram. Skall man uppfatta det så, att Per Olof Håkansson är lika irriterad som jag över regeringens senfärdighet i den här frågan? Per Olof Håkansson tar upp statens fastighetsförsörjning och säger att vi moderater har sagt att det gäller att skapa en marknad för att därigenom få en bättre fastighetsförsörjning. Det är precis det som vi vill uppnå. Även om de allmänna riktlinjerna, vilka Per Olof Håkansson nämnde, i dagsläget säger någonting helt annat, vet Per Olof Håkansson lika väl som jag att man i byggnadsstyrelsen eftersträvar en annan tingens ordning. Man vill ha det ungefär på samma sätt som vi moderater har skisserat i motionen. Om vi delar upp verksamheten på flera självständiga fastighetsbolag, skulle det leda till att vi fick en effektivare fastighetsförvaltning. Sedan kan man diskutera, vilket jag nämnde i mitt tidigare anförande, hur dessa företag skall vara finansierade och fördelningen mellan privat och statligt kapital. Antingen skall företagen vara helt privata eller helt statliga eller också skall det vara en blandning mellan dessa former. Det får utredningen visa. Om man gör på detta sätt kommer det att leda till att fastighetskapitalet förvaltas på ett effektivare sätt än för närvarande. Man får lättare att göra fastighetsbyten och försäljningar, och statliga myndigheter stimuleras att välja den för verksamheten mest ändamålsenliga lokalen. Man utnyttjar vidare kapitalmarknaden på ett sådant sätt att finansiella investeringar på fastighetsmarknaden kan ske smidigare. Om man väljer vägen via privat finansiering kommer försäljningen av aktier att ge intäkter som kan användas för att minska statsskulden. Jag tycker att det är en väg som socialdemokraterna och Per Olof Håkansson skulle fundera litet närmare över.
Herr talman! Vi får väl i sinom tid reda på vem som har rätt. Här står uppenbarligen uppgift mot uppgift. Rune Rydén sade i sitt huvudanförande att regeringen inte har vidtagit någon som helst åtgärd. I betänkandet, som bl.a. jag har skrivit under, konstateras att utredningen kommer att tillsättas och direktiven att ges under våren. Vi får väl vänta och se om påståendet att regeringen inte har vidtagit någon som helst åtgärd är riktigt eller om den uppfattning som framförs i betänkandet är den korrekta.
Herr talman! Jag vill bara till Per Olof Håkansson säga att den här utredningen utlovades redan i fjol. Nu står i det betänkande som behandlas i dag att direktiven skall komma under våren. Vi har ännu inte sett direktiven. Det har kanske varit en ovanligt fin vår i Skåne, vilket jag sade i mitt inledningsanförande. Men där är våren nu över, och vi har ännu inte sett direktiven. Jag tror inte att de kommer i tid.

Herr talman! Detta ärende är på något vis litet mystiskt. Man undrar varför en sådan här mycket liten fråga bryts ut och behandlas i ett eget betänkande. Det föranledde mig att forska litet i saken. Kanske är det i den forskningens resultat som grunden ligger till den debatt som Inga-Britt Johansson och jag skall föra. Man finner nämligen att den borgerliga regeringen under de sex borgerliga mellanåren drev fram ett program för att stödja de anställdas möjligheter att äga det företag där de arbetade. Det var en mycket god idé. Man anvisade medel för detta ändamål, och vid 1978/79 års riksmöte beslutades det om en försöksverksamhet i samverkan med utvecklingsfonderna. Det talades då litet grand om s.k. arbetskooperativ, vilket var något slags begrepp som skulle täcka detta mycket praktiska och goda uppslag. Nåväl — tiden gick, och försöksverksamhet bedrevs. I samband med 1986 års budgetproposition behandlade först regeringen och sedan riksdagen dessa förslag. Nu hade de utvecklats av den socialdemokratiska regeringen till någonting som var alldeles annorlunda än de ursprungliga förslagen. Det kooperativa inslaget hade fått ett större utrymme, och jag kände inte igen så mycket av det som fanns i 1979 års förslag, när nu den här försöksverksamheten skulle förlängas av den socialdemokratiska regeringen. Det är intressant att notera att inställningen nu svänger. Nu är det inte längre tal om stöd till arbetskooperativ och den formen av verksamhet. Nu blir det öppet och oförblommerat tal om statligt stöd till kooperativ verksamhet, dvs. en klar snedvridning av en vanlig, enkel och hederlig konkurrensbild. Det intressanta att notera är att det föredragande statsrådet refererar till statens industriverk och att man där säger att fonderna på grund av det ringa antalet personalägda företag har haft svårigheter att bygga upp och bevara speciell kompetens. SIND anser därför att försöksverksamheten inte skall förlängas. Men likafullt förlängde regeringen denna genom att lägga fram ett femårsförslag till stöd för kooperativ verksamhet. Då undrar man vad det skall bli av detta som den socialdemokratiska rege ringen vill vända det till. Jo, för att kooperativa företag skall få med andra företagsformer likvärdiga etableringsoch utvecklingsvillkor, föreslår det kooperativa rådet att särskilda resurser åtminstone för en tid riktas direkt till kooperativa organ. Detta är ett mera oförblommerat uttalande om att man skall gynna en företagsform framför en annan. Det är svårt att finna något liknande i vårt politiska liv. Skälet är naturligtvis att de s.k. folkrörelserna har en djup förankring i kooperativ verksamhet och faktiskt är en del av den socialdemokratiska maktapparaten. Statsrådet konstaterar att samhällets uppgift skall vara att skapa villkor för kooperativ verksamhet så att den kan bli ett reellt alternativ till andra verksamhetsformer. Man trodde så gärna att den skulle bli det på sina egna meriter, Inga-Britt Johansson, och inte behöva ett antal miljoner om året för att kunna bli det. Statsrådet hävdar också att den ekonomiska föreningen inte minst bland ungdomar har visat sig vara ett bra alternativ för att starta näringsverksamhet. Kan Inga-Britt Johansson ge mig ett enda grundskäl för det påståendet? Var kommer den tanken från? Nåväl. Nu när det femte året närmar sig av den försöksverksamhet som blev följden av budgetpropositionen 1986, upptäcker en socialdemokratisk motionär att man här skulle kunna skaffa fram litet mer pengar till rörelsen. Då yrkar han inte bara bifall till årets budgetproposition och medelsanvisning för det femte året utan dessutom att riksdagen i ett särskilt uttalande skall förklara att programmet skall förlängas och bidragen skall höjas. Jag frågar då Inga-Britt Johansson vad grunden är för det. Vilka är behoven som skall tillfredsställas? Vad är det som har gått snett? Varför behöver man mer pengar? Varför kan aldrig någonsin den kooperativa verksamheten klara sig på sina egna ben, Inga-Britt Johansson? Är det inte så att detta är en fin täckmantel för att klara den egna verksamhetens finansiering?

Herr talman! Jag måste säga att den sista frågan begrep jag inte alls. Var det frågan om Nic Grönvalls egen verksamhet, eller vad? Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 43 och avslag på reservationen. Det är klart att det kan synas litet konstigt att näringsutskottets majoritet bestående av socialdemokrater, centerpartister, vpk och miljöpartiet nu vid ett flertal tillfällen har gjort tillkännagivanden till regeringen när det gäller den kooperativa verksamheten. Jag kan redan nu säga att det är fler sådana på gång i samband med näringsutskottets betänkande om industridepartementets verksamhet. Detta beror på att vi tycker att nykooperationen skall få samma möjligheter som övrig nyföretagsamhet. Utvecklingsfonderna har icke skaffat sig den kompetens som de behöver för att kunna stödja dem som vill starta företag i kooperativ form. Man hänvisar dem i stället till aktiebolagsform eller någon annan typ av verksamhet. När utvecklingsfonderna fick en förfrågan om detta, svarade 17 av de 21 utvecklingsfonderna att de inte hade den kompetens, eller underförstått det intresse, som behövdes för att hjälpa de människor som vill starta verksamhet i kooperativ form. Många anser att den s.k. etablerade kooperationen skall klara av att hjälpa nykooperationen. Men många av verksamheterna har inget alls med den gamla kooperationen att göra, utan det är fråga om en kooperation i helt ny form. I det tillkännagivande som vi gör i dag, menar vi att staten även i fortsättningen skall stödja det kooperativa utvecklingssystemet, dvs. det kooperativa institutet, koopservice och de lokala kooperativa utvecklingscentra som finns. Vi påpekar också att det behövs en särskild uppmärksamhet på de lokala utvecklingscentra som endast har fått ett litet stöd under några år så att de klarar sig igenom det här året fram till dess de utredningar som pågår är klara och vi vet var detta skall ta vägen sedan. Det är inte fråga om snedvridning av konkurrensen, Nic Grönvall. Det är snarast en rättvisefråga för dem som vill starta kooperativ i stället för andra företagsformer att få den hjälp och det stöd av samhället som alla andra kan få.

Herr talman! Anledningen till att jag rusar fram till talarstolen är naturligtvis att jag vill yrka bifall till reservationen. Jag tycker att det bör göras härifrån. Sedan vill jag gärna vända mig till Inga-Britt Johansson och konstatera att det jag har fått höra i replik på mitt inlägg inte är ett dugg om behovet av dessa pengar, det är inte ett dugg om varför kooperationen behöver alla möjliga former av utvecklingsstöd för att kunna etablera sig, starta och utveckla, det är inte ett dugg om varför vi behöver en kooperativ företagsform och det är inte ett dugg som har motiverat varför svenska statens skattebetalare skall lägga ett antal miljoner i knät på den kooperativa rörelsen. Dessa pengar förvaltas nämligen av den gamla kooperativa rörelsen och används för, som det heter, att utveckla nykooperation. Det är en nykooperation, Inga-Britt Johansson, som ingen vill ha. Inga-Britt Johansson säger att utvecklingsfonderna inte kan det här. De har inte tillräcklig erfarenhet av detta. Det beror naturligtvis på att ingen frågar dem till råds eftersom ingen behöver nykooperation. Om man behöver nykooperation finns det inga märkvärdigheter, hemligheter eller konstigheter i den rörelseformen. Den bedrivs på samma sätt som vilken annan företagsform som helst med bokföring, skattedeklaration, löneredovisning och anställningsavtal. Varför skall Sveriges skattebetalare bidra till att utveckla en företagsform som ingen vill ha? Kan jag få ett svar på det? Jag skulle gärna också vilja ha ett svar på varför det är så bra för ungdomar att ha föreningsformen för sin verksamhet. Till sist, herr talman, vill jag rikta en känsla av tacksamhet till miljöpartiet som inte är här.

Herr talman! För att kunna få till stånd de lokala utvecklingssystemen ingick man således ett avtal med de gamla kooperativa rörelserna, som också skulle vara med och betala den här utvecklingsverksamheten. Om Nic Grönvall skulle ta sig tid att gå ut till ett lokalt utvecklingscentrum — t.ex. det i Göteborg, det är nära — så skulle han få exempel på hur många typer av verksamheter som söker sig dit för att få stöd och hjälp i starten. Om det inte behövs någon hjälp och något stöd för att starta nya företag, för att komma igenom snårskogen och för att skapa kontakt med finansiärer o.d., varför har vi då utvecklingsfonder? Det har väl Nic Grönvall inget emot, efter vad jag förstår. På flera ställen i landet har det tillsammans med de lokala utvecklingscentra startats speciella verksamheter med ungdomskooperativ, som har fallit mycket väl ut. Det finns alltså ett flertal nystartade företag i kooperativ form där ägarna inte har någon tanke på att starta i någon annan form. Inom t.ex. databranschen är det oerhört många som startar konsultkooperativ i stället för att gå in i aktiebolagsform. Nic Grönvall kanske bättre än jag kan svara på varför man föredrar kooperativ form, men så är det. Inom den offentliga sektorn och inom lantbruksutvecklingen finns det ett stort behov av stöd och hjälp för att kunna starta företag i kooperativ form i stället för den mer traditionella aktiebolagseller handelsbolagsformen.
Herr talman! Det var ju Inga-Britt Johansson själv som sade att utvecklingsfonderna inte hade kunnat bygga upp denna kompetens, eftersom det inte fanns någon efterfrågan på dessa tjänster. Ingen av oss båda känner till att det skulle finnas någon större nyföretagsamhet i kooperativ eller i föreningsform. Jag har t.o.m. efterlyst exempel, men jag har inte fått några sådana. Anledningen till att jag nu begärde ordet var att jag har alltid tyckt — och tycker fortfarande — att utvecklingsfonderna är en institution som inte behövs. Det finns tillgång till rådgivning i vårt samhälle som är precis lika bra som den som utvecklingsfonden tillhandahåller, för att inte säga bättre.
Herr talman! Om man har pengar och kontakter klarar man sig, men det finns faktiskt andra som kan behöva stöd och hjälp. I utskottets betänkande finns redovisat 141 företag som har startats med hjälp av lokala kooperativa utvecklingscentra. Jag sade inte att utvecklingsfonderna inte hade kapacitet på grund av bristande efterfrågan, utan att det var på grund av att utvecklingsfondernas personal varken har någon kooperativ företagskunskap eller är inne i den speciella företagskultur som det innebär att bedriva kooperativ. Kommer man till utvecklingsfonden och vill starta ett kooperativ blir man i stället rekommenderad att starta ett aktiebolag.

Fru talman! Det här är en glädjens dag för alla oss som har kämpat för att även gravt rörelsehindrade ungdomar skall ges möjligheter till gymnasiestudier. Det var något av en chock när jag upptäckte i budgetpropositionen i januari 1987 att regeringen under pågående budgetår hade föreslagit att statsbidraget för omvårdnaden av de handikappade eleverna vid Skärholmens gymnasium skulle dras in. Sparbeloppet var 10 milj.kr., och dessa pengar fanns ju redan anslagna i föregående års budgetbehandling. Det som är positivt med betänkandet är att utskottet faktiskt har gått på motionärernas förslag om representation för handikapporganisationerna i intagningsnämnden. Till dagens betänkande är fogat ett särskilt yttrande av folkpartisterna i utskottet, och det tar upp folkpartiets motionskrav om att länsrätten bör vara första överklagandeinstans. Jag finner det något märkligt att utskottet inte har följt det förslaget, all den stund domstolsutredningens direktiv faktiskt går på samma linje som folkpartiets förslag. Vårt motiv att föreslå länsrätten i stället för kammarrätten som första överklagandeinstans är att ett eventuellt överklagande skulle kunna behandlas snabbare och den unge slippa få vänta så länge på ett svar och få reda på om han får gå i skolan eller inte. De senaste dagarna har det också ryktats om att statens förhandlingsnämnd eventuellt gör en annan tolkning än handikapputredningen av vem som skall stå för investeringskostnaderna för dessa gymnasier. Handikapputredningens mening är helt klar: staten skall också stå för de här kostnaderna. Jag hoppas att det nu inte i sista stund skall uppstå några problem när Umeå håller på att komma i gång med sin verksamhet till hösten, även om den kommer att bedrivas i något begränsad omfattning. Till sist, fru talman, kan jag också berätta att vi riksdagsledamöter som har engagerat oss i denna fråga i måndags var inbjudna till Skärholmens gymnasium på studiebesök. Jag skulle verkligen önska att många fler fick uppleva detsamma. Att få möta de gravt handikappade ungdomarna, se och höra deras enorma entusiasm för skolarbetet och framtiden var verkligen en riklig lön för den möda och det arbete vi riksdagsledamöter har lagt ned för att dessa handikappade ungdomar skall få sin utbildning.

Fru talman! Det är snart 70 år sedan dåvarande Radiotjänst fick ensamrätt på radiosändningar i Sverige. År 1956, när TV introducerades i vårt land, gällde också ensamrätt för Sveriges Radio att sända TV-program. Utgångs punkten för ensamrätten utgjorde de begränsade tekniska förutsättningar för etersändningar som då fanns. Föreningssända närradiosändningar och TV-sändningar över satellit har sedan dess tillkommit, men fortfarande gäller Sveriges Radios monopol för markbundna sändningar. Moderata samlingspartiet har hela tiden haft en klar linje: yttrandeoch informationsfriheten skall gälla alla media, också radio och TV. Endast tekniska begränsningar skall kunna inskränka etableringsfriheten. Monopolet måste upphävas. Några tekniska hinder för ökad mångfald föreligger inte i dag. Kulturutskottet har i betänkande nr 25 om radio och television — innehållande bl.a. förslag om anslag till Sveriges Radio-koncernen — utgått från det förhållande som nu gäller. Den s.k. Sveriges Radio-studien visar att koncernen över en fem års period behöver resursförstärkningar på ca 500 milj.kr. i 1987/88 års prisnivå. Utbildningsministern nöjer sig emellertid för det här året med en indexuppräkning. Kostnaderna för Sveriges Radio-koncernen kommer trots det att med all sannolikhet uppgå till tre miljarder kronor. Jag skall här nämna att utskottet har gjort något ganska ovanligt. Vi har i förhållande till regeringens förslag höjt TV-avgiften med fyra kronor. Detta har vi gjort därför att man nu skall kunna betala TV-avgiften månadsvis, och då bör summan av avgiften vara jämt delbar tolv. I propositionen har förslagits 1 160 kr. per år, och utskottet förslår 1 164 kr. vilket tillsammans innebär en höjning av anslaget med 13 milj.kr. I reservation nr 7 har utskottets moderata ledamöter tagit upp frågan om Sveriges Radios organisation. Under det senaste decenniet har det skett en enastående snabb utveckling när det gäller TV. Konkurrensen om tittarna har ökat i accelerande fart i takt med utbyggnaden av kabel-TV och med möjligheten att se satellitsända kanaler. Också videomarknaden har naturligtvis påverkat tittarnas vilja, eller ovilja, att se program från Sveriges Television. Kostnaderna för programproduktionen har också stigit i snabb takt. Samtidigt blir det än viktigare i den rådande konkurrensen att göra bra program. På s. 13 i utskottets betänkande redovisas det mycket stora antal utredningar som färdigställts under 1988 och 1989 eller som pågår fortfarande. Det rör sig om ett femtontal utredningar plus Sveriges Radios egna, så visst är frågan om Sveriges Radios verksamhet föremål för utredningar. Till detta kommer dessutom det internationella arbete som pågår. Vi moderater anser att det med de nya förutsättningar som nu gäller bör tillsättas en parlamentarisk utredning för att se över Sveriges Radios nuvarande organisationsform och ge förslag till förändringar och förbättringar. Ägarkonstellationen där bl.a. ägarna, trots aktiebolagsformen, inte förutsätts utöva något aktivt inflytande över hur verksamheten bedrivs måste också ses över. En ny organisation bör övervägas. Det är inte längre självklart att radio och TV skall tillhöra samma bolag. Den utveckling som nu pågår talar i stället för en delning. Sveriges Lokalradio bör enligt vår uppfattning inte tillhöra en koncern som nu. Lokala sändningar bör kunna ske från antingen ett självständigt Sveriges Lokalradio AB eller kanske från 25 fristående lokalradiobolag. Det finns mycket att utreda och se över. Inte minst det internationella samarbetet som är fokuserat på TV-området skulle fungera smidigare om TV-bolaget var ett eget bolag. Vi moderater är naturligtvis inte emot Sveriges Radio som sådant. Vi är emot monopolet och anser i övrigt att Sverige skall ha ett reklamfritt public service-företag. Den nuvarande avtalsperioden mellan staten och Sveriges Radio löper ut den 30 juni 1992, dvs. om litet mer än två år. Utskottet ställer sig i majoritetsskrivningen inte helt negativ till att frågan om koncernens organisation förbereds noga inför den kommande avtalsperioden. Men vi vill att de synpunkter vi har framfört skall ges regeringen till känna. Frågan om reklam i svensk television är dragen så länge i långbänk att det inte längre är roligt att tala om den. Uppfattningarna bland socialdemokraterna löper bergoch dalbana och slänger också i sidled. Det är inte bara det att Bengt Göranssons positioner långsamt har förflyttats mot ökad reklamvänlighet i takt med stigande produktionspriser och ökad konkurrens. Alla socialdemokrater förflyttar sig inte i samma takt, och det är svårt att uppfatta någon klar inställning. Från moderat sida har vi sagt, säger, och kommer att säga, att reklam är en bra finansieringsmetod för de nya fria markburna kanaler som vi vill se. Sveriges Radio bör däremot finansieras med avgifter och stå fri från reklam. I reservation nr3 för vi fram våra synpunkter i den frågan. Tillåtelse till reklam i Sveriges Televisions kanaler skulle bara förstärka monopolet och urholka fria företags finansieringsmöjligheter för sin produktion. De undersökningar som görs av svenska folkets TV-tittande är i ett avseende litet olycksbådande för svensk programproduktion. Jag syftar då på publikundersökningarna, vilka bl.a. visar att barn och ungdom i ökad utsträckning söker sig bort från svenska program om de har tillgång till kabel TV. Jag tycker detta är beklagligt. Snart ser de lika mycket på program över kabelnätet som på Sveriges Televisions program. Om man därtill lägger videotittandet, huvudsakligen utländska filmer, pekar allt på att svenska program utgör en minoritet. Vad menar jag då med olycksbådande? Man kan inte tyda det på annat sätt än att svenska program inte är bra nog. Själv vill jag gärna tillägga att det finns mycket att kritisera vad gäller programuppläggningen, och jag har med intresse tagit del av att man inom Sveriges Radio i Projekt 5 skall se på koordineringen av programutbudet. Vi moderater tar också i en reservation till betänkandet upp frågan om Sveriges Radios kulturansvar. Jag har tidigare här i kammaren fört fram önskemål om musikprogram på lördagsoch söndagseftermiddagarna och gläder mig åt att de har förverkligats. Vi kan i dag på en lördagseller söndagseftermiddag uppleva sändningar som ofta är utomordentligt fina. Men fortfarande har man inte lyckats genomföra förhandlingar i syfte att kunna visa nyare svenska filmer på TV. Vi som ser dansk TV kan se nya svenska filmer på TV. Nu ser jag att utbildningsministern har kommit till kammaren, och jag vore tacksam om han eller utskottets vice ordförande kunde svara på frågan varför man inte har lyckats lösa det här problemet och om vi kan se någon ljusning i framtiden. I reservation nr 12 har vi moderater tagit upp frågan om kulturbevakningen. Radio och TV är de främsta medierna för att förmedla kultur. Pro grammen måste ge en allsidig täckning av problem och händelser på det kulturella området. Med allsidighet menar vi också att bra kulturprogram inte bara skall kunna ses på kvällarna av nattugglor. En ökad reprisverksamhet skulle ge många människor tillgång till sådana program. Det är också sorgligt att det kanske viktigaste nordiska samarbetsprojektet på kulturområdet, Nordsat, aldrig lyckades bli förverkligat. Med anledning av Kaj Nilssons reservation kan jag nämna att ett utnyttjande av Tele X-satelliten aldrig kan åstadkomma att vi obehindrat kan se andra nordiska länders TV-program, vilket hade varit möjligt genom Nordsat. Fru talman! Sverige har nyligen deltagit i internationella överläggningar för framtagande av en standard för HDTV, och tydligen deltagit med den äran. Kulturutskottet fick vid sin studieresa till Japan lära en del om den utveckling som TV-mediet står inför. Utvecklingen går fort, och det måste här, liksom på många andra tekniska områden, vara angeläget att Sverige inte kommer på efterkälken. Av alla tänkbara argument mot monopol-TV — utom yttrandefrihetsaspekten — torde inget väga så tungt som vetskapen om att den monopoliserade svenska televisionen aldrig kommer att få de ekonomiska resurser som möjliggör att vi kan hålla jämn takt med övriga europeiska industriländer. Det gäller för den delen också andra länder, eftersom provsändningar med HDTV tydligen skall börja i Mexico redan till hösten.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

Fru talman! I kulturutskottets betänkande nr 25 tar man upp viktiga frågor när det gäller Sveriges Radio/TV. Dessa frågor behandlas i budgetpropositionen och därtill väckta motioner. Detta betänkande behandlar egentligen inte den gamla och mycket diskuterade frågan om reklamfinansiering av Sveriges Radio/TV. Men det finns inslag av detta även i det här betänkandet. Det beror på att vissa motioner har den karaktären att de behandlas av kulturutskottet, medan andra motioner, i vilka man tar upp finansieringsfrågorna, kommer att behandlas av konstitutionsutskottet. Det har gjort att vi centerledamöter har fått foga ett särskilt yttrande till betänkandet, där vi markerar att vi i motioner även till årets riksmöte föreslagit att man delvis skall finansiera Sveriges Radios verksamhet genom reklam. Jag skall för fullständighetens skull helt kort upprepa huvuddelarna i det förslaget. Vi i centern föreslår att man sänder reklam i en av TV-kanalerna. Dessa reklaminkomster skall gå till hela Sveriges Radio. Det skall vara ett fristående bolag som skall sälja reklamtid för att garantera att inte någon av de nuvarande delarna av Sveriges Radio/TV skall få någon särskild fördel av att det finns reklamsändningar. Fördelningar av anslag skall behandlas precis på samma sätt som man gör för närvarande vid fördelningen av de pengar som anslås från Rundradiofonden. Om man ser på de olika förslag som framförs i detta betänkande, och då inkluderar jag också vissa förslag som finns i reservationer, ser man att moderata samlingspartiet, folkpartiet, vänsterpartiet kommunisterna och mil jöpartiet har funnit varandra — utifrån helt olika utgångspunkter, förmodar jag. Men resultatet torde bli detsamma. Man avvisar kategoriskt reklam inom Sveriges Radio TV. Jag kan erinra om den skrift som heter Sveriges Radio/TV inför 90-talet, i vilken man har gått igenom de olika resursfrågorna. Man har där tagit upp de olika utvecklingar som man skulle vilja se, men som man i dag icke har råd till. Jag lyssnade med intresse på Ingrid Sundbergs anförande. Man avvisar reklaminkomster från Sveriges Radio/TV, och sedan önskar man sig ganska mycket som man anser fattas i dag. Men man är över huvud taget icke villig att tillskjuta resurser till dessa önskemål. För centerns del har vi tagit upp dessa resursfrågor, och vi har kopplat dem till möjligheten med kompletterande finansiering som behandlas av ett annat utskott. Det är allmänt känt att det finns brister inom Sveriges Radio/TV när det gäller resurser. Jag vill här nämna att för lokalradion är det uppenbart att med det ökade programutbudet som har åstadkommits med hjälp av kanal P 4 har stora resurser gått åt. Man har inte fått resursförstärkningar, och man har med gott mod fortsatt att producera alltmer. Men gränsen är nu nådd för vad man orkar och förmår. Därför är det viktigt att snabbt ta ställning till resursfrågorna. Här finns inte heller några delade meningar inom koncernen, utan man är beredd att se till att Lokalradion kan få en ökad resurstilldelning. Att jag nämnde de fyra partiernas reservationer beror på, att om man här i kammaren beslutar att inte helt avvisa tanken på reklamfinansiering inom Sveriges Radio/TV, kommer ensamrätten på denna typ av finansiering att ges till andra intressenter. Det är inte så lätt att endast stå här och säga att detta blir bra och att det kommer att bli mångfald och konkurrens. Ser man på det markbundna nätet, finner man att där råder mycket begränsade utbyggnadsmöjligheter. Det som närmast står till buds är en utbyggnad av en tredje kanal som är markbunden. Det är den möjlighet som nu finns. Där kommer det inte att bli någon konkurrens. Där kommer det närmast att bli en monopolställning för det företag som skulle få förmånen att ha markbundna sändningar med reklaminslag. Det skulle alltså i praktiken bli en kanal som skulle få den förmånen i vårt land. Det är en helt annan situation än vad man låter påskina i reservationerna. Det blir alltså inte den frihet man förespråkar. Det är mycket starka restriktioner på det här området. Vi från centerns sida menar, att om man åtminstone i en kanal inom Sveriges Radio/TV har denna möjlighet, skulle man få bättre finansieringsmöjligheter, samtidigt som det också skulle skapa en balans. Det handlar alltså inte om en monopolsituation. Om inte socialdemokraterna hade varit så obeslutsamma hade det funnits möjligheter att långt tidigare komma fram till ett beslut i finansieringsfrågorna när det gäller Sveriges Radio/TV. Jag har respekt för kongressbeslut, och jag har respekt för att man i det här läget avvaktar kommande partikongress i höst. Men jag har också kunnat notera att det finns ett ökat intresse hos ledande socialdemokrater för att försöka åstadkomma en bred lösning som gör att det finns kompletterande finansieringsmöjligheter till Sveriges Radio-koncernen. Jag noterade med intresse för inte alltför länge sedan att statsministern faktiskt gjorde ett sådant uttalande som öppnade vissa möjligheter till fortsatta diskussioner och förhoppningsvis ett bra beslut inom inte alltför lång framtid. Fru talman! Jag vill något kommentera den beredningsprocess som måste sättas i gång för att man skall kunna klara upp frågan om ett nytt avtal mellan staten och Sveriges Radio. Som Ingrid Sundberg nämnde finns det en reservation från moderaterna där frågan om en parlamentarisk beredning tas upp. Vi i utskottsmajoriteten har förutsatt att en sådan beredning skall tillsättas. Det har förekommit tydliga signaler i debatten att en parlamentariskt sammansatt kommitté kommer att bereda dessa frågor. Vi från centerns sida utgår ifrån att så kommer att ske — annars hade även vi reserverat oss. Men vi har sett att det finns betydande intresse bland de olika politiska partierna att det borde vara helt klart att det tillsätts en parlamentarisk beredning. Det är viktigt att den kommer i gång snabbt. Fru talman! Jag skall något beröra de reservationer som har avgivits av centerpartiet. När det gäller resursfördelningen mellan de två TV-kanalerna har vi gjort en markering i reservation nr 9. Vi menar att TV 2 som har den mest decentraliserade produktionen, regionalt baserad produktion, borde få en ökad del av de anslag som finns inom Sveriges Radio. Kanal 1 får i dag 60 20 av resurserna, och TV 2, som har den decentraliserade produktionen, får 40 96. Vi tycker att detta är bakvänt, och vi vill alltså utjämna skillnaderna. Det borde i slutändan vara så att TV 2 får den större delen av resurserna. Jag har tidigare berört utbyggnaden av lokalradion. Jag skulle också vilja beröra frågan om samarbetet mellan Sverige och Finland på TV-området. Vi har en tidsbestämd lagstiftning som riksdagen, om jag minns rätt, vid två tillfällen har fått förlänga i princip ett år i taget. Vi menar från centerns sida att det finns ingen anledning att ha en sådan lagstiftning, utan vi förordar i en reservation nu, liksom vi tidigare år har gjort, att det skall finnas en permanent lagstiftning. Då slipper man osäkerheten med om det skall bli en förlängning eller inte. Vi bedömer att behovet är stort, och det är väl vitsordat. Jag noterar med intresse att Erkki Tammenoksa, socialdemokrat i kulturutskottet, för sin del markerat detta i ett särskilt yttrande. I yttrandet tar han upp de tekniska svårigheterna och möjligheterna och att det egentligen är så att beslutanderätten och initiativet till stor del faller på svensk sida. Då är det naturligtvis angeläget att riksdagen följer centerns reservation i frågan. Då skulle vi få en permanent lagstiftning och möjlighet till en utbyggnad av de finska TV-sändningarna i Sverige. Vi skulle också få möjlighet att sända svensk TV i Finland för svensktalande finländare på ett helt annat sätt. Avslutningsvis vill jag beröra en reservation, nämligen reservation nr 22. Jag är där ensam reservant. Det pågår en diskussion om försök med reklam i närradion i vårt parti. Jag har intagit ställningen att jag gärna ser en begränsad försöksverksamhet för att vinna erfarenhet av vad det kan ge för närradioföreningarna eller för de grupper som sänder i närradion. I andra reser vationer berör vi de problem som finns med höga sändningskostnader och den kostnad man har som berör närradions och kabelnämndens myndighetsutövning. Vi tycker inte att de sändande föreningarna skall bekosta den del som är myndighetsutövning, utan det skall bekostas via statsbudgeten i vanlig ordning. Det skulle vara intressant att prova reklam och se vad det kan ge för att underlätta närradiosändningarna. Min utskottskollega från centern i kulturutskottet, Stina Gustavsson, står sannolikt ännu för den majoritet som finns inom partiet. Men jag vill för min del yrka bifall till reservation nr 22. Fru talman! I övrigt yrkar jag bifall till samtliga reservationer som är undertecknade av centerns ledamöter i kulturutskottet.
Fru talman! Jag vänder mig mot vad Jan Hyttring sade om att ett väl fungerande public service-företag inte skulle vara förenligt med finansiering utan reklam. Vår uppfattning i moderata samlingspartiet är att vi kan göra bra program och ha bra program i Sveriges Radio, ett public service-företag, utan att ha reklamfinansiering där. Jag vill gärna tillägga att jag mycket väl kan erinra mig centerpartiets ursprungliga inställning till reklam över huvud taget. Glidningen går i accelererande takt.

Fru talman! Jag vänder mig direkt mot det citat av vad jag skulle ha sagt som Ingrid Sundberg anförde. Jag uttryckte mig inte alls på det sättet. Däremot kan man dra slutsatsen av vad Ingrid Sundberg sade i sitt inlägg, att det var en hel del som Ingrid Sundberg skulle vilja ha bättre tillgodosett inom Sveriges Radio/TVs produktion. Jag konstaterade då att för detta krävs ytterligare resurser, resurser som inte har anvisats av moderata samlingspartiet. Däremot finns det möjlighet att åstadkomma detta genom det förslag som centern har lagt fram och som innebär att man tar in en del av finansieringen via reklam. Glidningen inom centerpartiet är naturligtvis i sig intressant. Av större intresse torde den utveckling som har skett vara. Med eller utan partiernas medverkan har allt fler i Sverige tillgång till TV-sändningar som är reklamfinansierade. Dessa sändningar innehåller redan ganska mycket reklam som kommer att öka i omfattning i framtiden. Det är då intressant att moderata samlingspartiet gärna vill vara med i den delen genom en fristående kanal som skall få möjlighet att sända reklam. Men man vill förvägra Sveriges Radio/TV denna kompletterande finansieringsmöjlighet, vilket kommer att i stor utsträckning gå ut över licensbetalarna. De finansieringsmöjligheter som reklam ger har inte underlättat för Sveriges Radio/TV att köpa bra program. De inkomster som andra företag förfogar över har kraftigt drivit upp priserna. Detta har också — vilket är glädjande — bidragit till en ökad mångfald. Men konkurrensmässigt har detta lett till att Sveriges Radio har fått det mycket svårt att hänga med i konkurrensen. Jag vill upprepa mitt påstående att Ingrid Sundbergs uttalanden inte går riktigt ihop. Det vore lika bra att inse att det behövs en komplettering på finansieringssidan.

Fru talman! Logik kan handla om många olika saker. Det förhållande att vi har reklam i satellitsändningar skulle alltså utgöra skälet till att alla de farhågor för det onda i form av reklam som uttalades från centerpartiets sida under 70-talet — jag kan hänvisa till riksdagsprotokollen — skulle alltså ha försvunnit i och med att man har märkt att reklam inte är så farligt. Jag kan inte tyda det på annat sätt. I annat fall måste jag säga att okunskapen var mycket stor på den tiden. Min egen utveckling har i stället gått i motsatt riktning. Inte minst mot bakgrund av den utredning som Sveriges Radio har gjort inom företaget om reklam har jag blivit något konfunderad inför t.ex. en reklamtid på åtta minuter per timme i Sveriges Radios egna kanaler. Jag tillhör dem som anser att reklamsändningstiden bör vara begränsad och icke bryta pågående program. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi följer utvecklingen här hemma. Jan Hyttring tar det hela betydligt lättare. Han ser detta enbart som en finansieringskostnad. Hemskheterna är inte så hemska som man från centerns håll en gång i tiden trodde. Därför accepterar man nu reklam och ser det som en inkomstkälla. Även när vi diskuterar reklam i TV är kvalitetsfrågan, hänsynen till tittarna och kravet på en public service-funktion utomordentligt viktiga faktorer som inte får glömmas bort. Jan Hyttring sade att jag anförde ett citat av honom. Det var självfallet inget citat, utan jag talade om ett reklamfritt public service-företag och jag framförde önskemål om detsamma. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi har önskat en parlamentarisk utredning om Sveriges Radios organisation.
Fru talman! Problemen med reklam kvarstår. Jag kan inte inse att vi från centern har varit oförstående på den punkten. Men dessa problem finns också i alla sändningar som i dag innehåller reklam, vilket jag kan notera att moderata samlingspartiet ingalunda har vänt sig emot. Frågan är bara varför moderata samlingspartiet skall förmena Sveriges Radio/TV att kunna ta del av de intäkter som faktiskt finns i samband med reklamsändningar. Vi i centern ser det inte som oförenligt att kombinera public service-funktionen med vissa kompletterande finansieringsmöjligheter via reklamsändningar. Reklamsändningarna kommer naturligtvis att regleras och Ingrid Sundbergs exempel på reklamtid är just sådana frågor som skall diskuteras inför ett införande av reklam. Jag förmodar att samma frågor kommer att diskuteras inför införandet av en tredje marksänd, fristående, reklamfinansierad TV-kanal. Moderata samlingspartiet har icke något emot reklamfinansiering av denna kanal eller att denna hemska reklam kommer att finnas där. Vi i centern anser att detta bör diskuteras i ett sammanhang. Det vore nog inte särskilt framsynt att låta Sveriges Radio/TV avstå ifrån den kompletterande finansiering som en måttlig reklamsändning kan innebära.